Fru talman! Med Hans Daus inhopp har moderaterna sänkt sig, tyvärr, till vad som verkar vara deras rätta debattnivå. Inhoppet grundar sig uppenbarligen dels på att han inte har läst alla handlingarna, kanske inte mer än sin egen motion, dels på att han inte tog del av debattens inledande faser i dag. Hans Dau säger att han egentligen har samma mening som Martin Segerstedt. Det borde vara både oroande och också mycket förvånande för säkert de flesta. Men Hans Dau har inte heller lyssnat när han säger att jag menar att det inte finns behov av virke från fjällnära skogar. Jag refererade att skogsindustrin så sent som för några dagar sedan underströk att avverkningen i de fjällnära skogarna inte fyller något reellt virkesbehov ur virkesförsörjningssynpunkt. Jag har varit ett flertal gånger i dessa trakter och studerat skogen och industrierna, som även Hans Dau påpekade. Jag vet också vad avståndet är mellan Ammernäs och Byggelitfabriken i Storuman. Jag tror inte, även om Hans Dau gör sken av att jag påstår så, att det förekommer någon skövling i de fjällnära skogarna för att tillfredsställa virkesbehovet vid Byggelits välskötta fabrik i Storuman. Tvärtom köps virke i småposter från de lokala skogsägarna. Många av dem har också skog och virke utanför den föreslagna naturvårdsgränsen. På något konstigt sätt blir Ivar Virgins ropande i den moderata öknen efter något som verkar vara en välavvägd naturvårdsståndpunkt något som faller bort. Hans Dau går fram som en slåttermaskin över de olika ståndpunkter som faktiskt finns i frågan. Det är vårt politiska ansvar och vår uppgift att sammanjämka dem och så småningom komma till en rimlig slutsats. Hans Dau har mält sig ur hela denna debatt.
Fru talman! Hans Dau vet säkert också att skogsindustrin inte står och faller med leveranserna av virke från de arealer som förvaltas av domänverket och som befinner sig ovanför domänverkets tidigare skogsodlingsgräns i obrutna marker. Det är de arealerna som avses i reservationen. Det är beklagligt att diskussionen skall föras på det här sättet. Som jag långt tidigare har visat är det den långt gångna mekaniseringen som verkligen har förändrat sysselsättningen inom skogsbruket -- från 50 000 arbetstillfällen ner till ca 12 000. Det framhålls alltid som något positivt att vi har ett effektivt och rationellt skogsbruk. Det talas inte så ofta om sysselsättningseffekterna. Jag kan ställa samma fråga till Hans Dau som jag ställde tidigare i debatten: Varför skall just alltid naturvården sättas mot sysselsättningen? Jag tycker inte att det är ett korrekt sätt att hantera verkligheten på. Det finns all anledning att känna oro i den här delen av landet, särskilt när vi nu går in i den lågkonjunktur som drabbar skogsbruket och skogsindustrierna. Vi måste försöka enas kring att samhället skall ta sitt ansvar. Det blir alltid samhället som får ta ansvaret. En hel del av den privata verksamhet som Hans Dau företräder brukar inte vara så intresserad av att ta det ansvaret. Samhället måste ta sitt ansvar, inte bara för att genom domänverket driva ett arbetsintensivt och sysselsättningsskapande skogsbruk utan också för samhällets infrastruktur, som är en viktig bidragande orsak till att människor kan leva, bo och verka i dessa områden. För detta krävs pengar. Samhället måste ha resurser till sitt förfogande. Moderaterna brukar inte ställa upp på att se till att samhället kan skaffa sig dessa resurser. Men Hans Dau är välkommen i det sällskapet. När Hans Dau nu talar här rämnar den nyputsade naturvårdsfasad som Sven Eric Lorentzon tidigare har visat upp för oss. Moderaterna kanske inte har blivit Rödluvans mormor när allt kommer omkring, utan man är fortfarande stora stygga vargen. Om moderaterna menar allvar med en skyddsklassning i tre olika klasser, måste det väl också innebära att det i högsta klassen där inte något skogsbruk skall bedrivas blir effekter för sysselsättningen och inkomsterna?
Fru talman! Uppenbarligen har Hans Dau inte lyssnat till innehållet i det jag sade. Han ryckte ut en bit och talade om att skogsbruket skulle vara ett hot mot folket. Jag sade faktiskt att det var så. Men med det menade jag det intensiva skogsbruk som på många håll fortfarande bedrivs. Det har ett klart samband med kommande överlevnadsmöjligheter i området. Jag drog också paralleller med Bohuslän och de kala klipporna där. En gång i historien fanns där en vacker ekskog. Vi kan inte kortsiktigt sitta här och planera, utan vi måste också planera för framtiden, för våra barn och barnbarn och kommande generationer. Vi måste ta oss en ordentlig funderare över vad som kommer att hända. Jag vidhåller att ett ekologiskt skogsbruk är betydligt mer sysselsättningsbefrämjande och hållbart ur långsiktig synvinkel. Det gynnar dessutom turism, jakt och fiske. Om vi inte bevarar naturen lär vi inte heller kunna ha någon större verksamhet med turism, jakt eller fiske i området. Det gäller alltså att komma i en ekologisk balans där hänsyn tas till naturens förutsättningar för långsiktigt överlevande. Det är något som vi alla måste värna om och lära oss att förstå. Hans Dau tog även upp frågan om samerna. Jag undrar hur han ser på detta med samerna. Moderaterna kämpar för att samerna skall få ingå i den skogspolitiska utredning som de tidigare han begärt men fått avstyrkt.
Fru talman! Jag hälsar först även andra norrlänningar välkomna in i denna debatt. Jag har inga som helst samvetskval när det gäller mina möjligheter att försvara regeringens förslag. Jag menar att detta är en bra kompromiss, ett förslag som vi verkligen kan använda till att dämpa de intressemotsättningar som det hela handlar om. Jag glömde i mitt anförande bort en sak som vi inte har diskuterat tidigare, nämligen kravet på att skjuta frågan till skogsutredningen. Jag vet inte vad man menar med att det skulle komma fram några nya synpunkter som skulle kunna användas i det sammanhanget. Vad är det för något nytt som behöver läggas på vårt bord för att vi skall kunna fatta beslut? Vi har skogsstyrelsens utredning, vi har haft en ordentlig genomgång av vad som har skett i markanvändningsplaneringen och vad som pågår i de olika länen. Jag ser inte vad det är för beslutsunderlag som fattas. Det handlar här, som jag har sagt så många gånger tidigare, om stora intressemotsättningar. Det finns ett ögonblick då vi måste gå till beslut. Det kan vi göra med det underlag som finns. Vad är det mer som behövs för att gå till beslut?
Fru talman! Hans Dau tog upp frågan om skogsbilvägar och den skrivning som finns i utskottsbetänkandet. Han undrar vad centerpartister anser om att man inte skulle få bygga en väg fram till sin stuga. Men det är inte det frågan handlar om, Hans Dau. Det står i betänkandet att skogsvägarna har stor betydelse för renskötselns utövare, för lokalbefolkningen och för turismen. Det står så, eftersom det är på det sättet. Man skall naturligtvis få bygga en väg fram till sin stuga. Det som Hans Dau tar upp här om skogsbilvägar gäller sådana vägar som bara servar skogsbruket. Det är i detta syfte som skogsbilvägarna skall användas. Det har ingenting att göra med de människor som bor i området, för de skall naturligtvis ha sin väg.
Fru talman! Flera här har påstått att jag inte har tagit del av debatten. Jag har suttit här från början och hört vad de flesta, även Anders Castberger, har sagt. Anders Castberger har en så klar röst att det går ganska bra problem att höra honom. Anders Castberger använder virkesförsörjningen och skogsindustrins yttrande som ett argument. Om man lyssnar till Anders Castberger, får man den uppfattningen -- vare sig han menar det eller inte -- att det här egentligen inte behövs någon avverkning, eftersom det är vad skogsindustrin säger. Skogsindustrins företrädare talar dock för hela landet. Här diskuterar vi de fjällnära områdena. Där finns det, med förlov sagt, inte något överskott på timmer och annat. Priskänsligheten är så stor att man måste ta virket från nära håll. Man har inte råd att frakta virket några längre sträckor. Det är därför som detta är så viktigt. Jag är lika väl som Annika Åhnberg medveten om att mekaniseringen leder till färre arbetstillfällen. Varför inte se hela kedjan? Det finns en mängd olika grupper. De som kör skogsmaskiner utgör ju bara ett fåtal. Hela denna kedja är väldigt viktig fram till slutprodukten, var den nu hamnar någonstans, i södra Sverige eller utomlands. Denna kedja brister om man tar för hårda tag. Annika Åhnberg påstod att jag inte tar ansvar för naturen och att hela fasaden rämnar. Först och främst vill jag säga att jag har varit skogsbrukare i stort sett i hela mitt liv. Utan att förhäva mig kan jag påstå att knappast någon annan har ett större intresse för naturvård än jag. Jag försöker att sköta min skog med hänsyn till naturen. Samtidigt vill jag sköta den på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Jag vill påstå att dessa mål går att förena. Annika Åhnberg talade om att fasaden rämnar. Men det förhåller sig tvärtom. Vårt förslag om tre olika skyddsklasser är mycket bättre från naturvårdssynpunkt än det här förslaget. Denna broschyr visar ju att man angriper kompromissen, men inte oss andra. Jag nämnde Blaikfjället som exempel. Om man hade följt vårt förslag när man lade beslag på dessa områden, hade exakt samma naturvårdsresultat uppnåtts på ett mycket mindre ingripande sätt för de privata markägarna. Man hade kunnat föra undan de områden som vi anser skyddsvärda och lämnat de andra områdena i fred, i stället för att göra som naturvårdsenheten på länsstyrelsen, som gjorde en stor ring runt hela området och tog med hela rubbet. Martin Segerstedt undrade vad mer som behövs. Det var en bra fråga. Jag anser att detta är en komplicerad materia och med det resultat som utskottet har kommit fram till behöver insikten faktiskt fördjupas. Man måste gräva djupare, vilket jag anser att man bör göra i skogsvårdsutredningen. Lennart Brunander sade att detta gäller enbart de vägar som används för skogsbruk. Jag kan försäkra att det inte finns någon väg i Norrlands inland som bara används för skogsbruk. Lennart Brunander kan peka ut vilken väg han vill, och jag kan ändå bevisa att vägen används till allt möjligt annat. Fru talman! Jag glömde att yrka bifall till reservation nr 6.
Fru talman! Hans Dau tar delvis tillbaka det som han har sagt, men det hindrar inte att man undrar -- om Hans Dau nu har suttit här hela tiden -- om han verkligen har lyssnat tillräckligt. I sitt förra anförande läste Hans Dau från ett flygblad som SNF sprider här utanför huset. I detta flygblad anges att oppositionspartierna står fast vid sina vallöften, och såvitt jag förstod prisade Hans Dau detta. Erkänner inte Hans Dau nu att folkpartiet liberalerna står fast vid sina vallöften? Jag har faktiskt givit uttryck för detta genom förslaget om att införa en gräns för särskilda naturvårdshänsyn, ett förslag som vi t.o.m. yrkar bifall till. Denna ståndpunkt kritiserar samtidigt Hans Dau med sin spefulla tunga. Detta går inte ihop. När det gäller frågan om den avverkning som sker och den avverkning som vi i folkpartiet anser också fortsättningsvis skall kunna ske i de fjällnära områdena sade jag dessutom följande: ''I fjällnära skog skall ett uthålligt skogsbruk kunna bedrivas, som är anpassat till naturvårdens krav.'' Jag sade också att ''nedanför denna gräns skall skogsbruk i allt väsentligt kunna bedrivas som i övriga delar av området för svårföryngrad skog''. Jag kan inte begripa hur Hans Dau annat än med debattknep kan få detta till att jag anser att det varken behövs eller borde tas ut skog ur detta område. Men vi i folkpartiet liberalerna understryker att avverkningen naturligtvis måste ske med hänsyn till såväl naturens krav som de rimliga krav som de bosatta småskogsägarna och småskogsbrukarna i detta område har. Detta är den linje som vi i folkpartiet liberalerna har drivit hela tiden och som jag har givit uttryck för i mitt anförade. Denna linje manifesteras också i de yrkanden om bifall som jag framställde i mitt inledningsanförande.
Fru talman! Jag är fullt medveten om att Hans Dau har en mångårig erfarenhet av skogsbruk, en erfarenhet som jag saknar. Jag hyser också all respekt för Hans Daus erfarenhet. Det gläder mig att höra om hans höga naturvårdsambition när det gäller hans eget skogsbruk. Men nu var det inte Hans Daus privatliv utanför denna byggnad som föranledde mig att ta upp denna diskussion, utan det var de mer övergripande aspekterna på moderata samlingspartiets politik som intresserade mig, där jag tycker att oklarheten kvarstår. Det moderata förslaget med tre olika klasser innebär kanske en förändring av dagens läge som i något avseende innebär en förhöjd naturvårdsambition. Då förvånar det mig att inte även detta förslag, liksom vårt, får konsekvenser för sysselsättningen i detta område. Eller också innebär inte det moderata förslaget någon förändring, utan bara en förskönande omskrivning av att man tycker att allt är bra som det är. I så fall är det ohederligt att inte detta kommer fram. Om man argumenterar mot andra partier och säger att deras förslag kommer att påverka sysselsättningen negativt, skall man också själv vara beredd att redogöra för de konsekvenser för sysselsättningen ens eget förslag får och hur man vill bemöta dessa eventuella konsekvenser. Min fråga kvarstår.
Fru talman! Vad jag vill försöka framhålla, Annika Åhnberg, är att om man tillämpar vår modell, lägger man beslag på mycket mindre mark än om man, som t.ex. Anders Castberger föreslår, inför en generell gräns. Vi moderater är av den uppfattningen att om man inför dessa tre klasser skyddas den mark som behöver skyddas. Det är möjligt att avverkningarna blir mindre om man går in för generella gränser, men resultatet blir då mycket annorlunda. Dessutom riskeras att stora områden nedanför gränsen avverkas, där man skulle behöva ha detta skydd. Det har talats om naturvårdsgränsen i Västerbotten, som är det län som jag bäst känner till. Det finns också fjällområden som ligger långt nedanför inlandsbanan med sådana ''öar'' som Martin Segerstedt talade om och som skulle behöva skyddas. Det är ambitionen att skydda dem och samtidigt ambitionen att utnyttja den mark som inte behöver skyddas, som går bra att föryngra, använda för skogsbruk och därigenom höja sysselsättningen som har drivit oss att lägga fram detta förslag.

Fru talman! Nu skall då den här stora miljöfrågan avgöras av riksdagen, åtminstone för den här gången. Det är en av de allra största av de miljöfrågor som debatterades före valet, då samtliga partier ställde ut mycket långtgående löften för naturvårdens del. Tyvärr har riksdagen inte klarat av att uppfylla dessa löften. Det är inte första gången som löftena sviks. Moderaterna skryter nu med att de inte blev inlurade i den här konstiga uppgörelsen. Men jag vill påminna om att första gången som dessa löften sveks var när moderaterna och socialdemokraterna gemensamt sade att man inte skulle fatta något beslut för naturvårdens del då. Man hänvisade i stället till en utredning om fjällnära skogar som skogsstyrelsen då bedrev. Enligt direktiven skulle utredningen gärna lägga fram förslag, men förslagen skulle inte få kosta några pengar. I direktiven stod att pågående markanvändning inte fick avsevärt försvåras av förslagen. Det innebär just att förslagen inte skulle få kosta någonting; ersättning till markägarna skulle inte få betalas ut. Visst finns det här en intressekonflikt, och jag vill på den punkten faktiskt ge Martin Segerstedt en eloge. Han inser att det föreligger en intressekonflikt, och han erkänner det. På den punkten ger jag honom rätt, även om jag inte alls delar hans åsikter om naturvården. Martin Segerstedt talade också om hur mycket mark som är skyddad. Men man måste komma ihåg att när vi har skyddat mark här i Sverige, t.ex. i form av nationalparker och naturreservat, har vi ofta tagit den billigaste marken, mark som inte är alltför produktiv, medan mycket litet av den produktiva skogsmarken har skyddats. Det gäller framför allt den litet bättre produktiva marken. Centern är jag inte förvånad över. Centern agerar alltid så i naturvårdsfrågor att man lovar mycket och sedan snirklar till det på olika sätt i utskottet, så att man sabbar för naturvården. Det har man lyckats med den här gången också, och man har t.o.m. lyckats snärja in folkpartiet på något lustigt sätt. Det är bra då att folkpartiet har vinglat tillbaka åt rätt håll och yrkar bifall till sin motion. Men tyvärr vinglar man i motionen också, och det märks att det finns olika åsikter i den här frågan inom folkpartiet. Man säger bl.a. att bara de privata markägare som så vill behöver ta extra naturvårdshänsyn. Det är litet konstigt, eftersom det ju på privat mark kan finnas arter som är allvarligt hotade, och dessa arter är väl lika mycket värda på privat mark som på annan mark. Jag tycker att folkpartiet skall tänka över detta och rösta för vår reservation, där vi föreslår att områden som är unika lokaler för arter som tillhör kategori 1 och 2, över huvud taget inte skall få avverkas. Det krävs av folkpartiet att man stödjer den reservationen för att partiets politik skall få någon trovärdighet. Så till moderaterna. Lade ni märke till hur olika de båda moderater som senast var uppe i debatten, Ivar Virgin och Hans Dau, beskrev moderaternas förslag? Först sade Ivar Virgin att moderaternas förslag är jättebra. Stöd det! uppmanade han riksdagsledamöterna och tillade att utskottets förslag inte går tillräckligt långt för naturvården. Hans Dau sade: Stöd moderaternas förslag, eftersom utskottets förslag går alldeles för långt -- det ger en alldeles för bra naturvård, och det är inte bra för markägarna. Visserligen är moderaternas idé om tre skyddsklasser intressant. Förpackningen är helt okej, men det besvärliga är att innehåll saknas. Därför säger jag till moderaterna: Stöd vår reservation, där vi föreslår att ingen avverkning skall få förekomma i områden där det finns allvarligt hotade arter! Jag tycker att moderaternas förslag kan tolkas så, att det vill att det i vissa fall skall bli lättnader i de nuvarande restriktionerna. Motionen är litet snårig, och de är därför svårt att förstå vad som egentligen skulle bli resultatet om riksdagen biföll motionen. Men jag vill gärna säga: Kom tillbaka, så kanske ni t.o.m. kan få stöd av miljöpartiet för ert förslag om skyddsklassning! Kom tillbaka med samma förpackning och gärna med samma beteckning, men fyll det hela med något slags innehåll! Vänsterpartiet bara passar; det är för besvärligt för vänsterpartiet att ta ställning, och man vill hänskjuta hela frågan till skogsutredningen. Men då kommer det att dröja tre år till innan vi kan fatta beslut till gagn för naturvården. Då kan mycket redan vara för sent, eftersom den här skogen vid den tidpunkten kan vara nedhuggen. Jag skulle faktiskt vilja uppmana alla partier att rösta på miljöpartiets reservationer. Det är faktiskt det enda sättet att helt och hållet uppfylla de löften som gavs före valet. Det som förvånat mig allra mest är att miljöpartiet är det enda parti som vill stoppa avverkningar i områden där det finns oerhört starkt hotade arter. Glöm inte bort att detta är en fråga som också intresserar den internationella naturvårdsrörelsen.

Herr talman! Åsa Domeij säger att uppgörelsen mellan socialdemokraterna och moderaterna om en utredning var förkastlig och att den strider mot den uppfattning vi nu har. Men så är det inte alls. Genom den utredningen fick vi nämligen en analys som kunde ligga till grund för det förslag, som även Åsa Domeij tycker är i vissa hänseenden Vad vi avser med förslaget att pågående markanvändning inte får försvåras är de områden där de föreslagna åtgärderna inte behövs, dvs. mark som tillhör skyddsklass 3. Genom det föreliggande förslaget försvåras markanvändningen även på sådana områden. Vi har vidare inte föreslagit att det skall vara någon skillnad i skyddet för hotade arter på privat mark och på annan mark. Var hotade arter än finns skall de skyddas. Åsa Domeij säger vidare att det är stor skillnad mellan Ivar Virgins och min framställning, och hon gjorde gällande att vi skulle ha helt olika uppfattningar. Det har vi inte alls. Vad jag ville säga var att om vi fick igenom vårt förslag om tre skyddsklasser, skulle vi få ett mycket bättre miljöskydd, samtidigt som vi skulle få bättre möjligheter att bedriva näringar i sådana områden. Det var också därför som jag kritiserade utskottets förslag. Åsa Domeij påstod också att miljöpartiet är det enda parti som vill stoppa avverkningarna i de områden där det finns skyddsvärda marker. Det är ju inte sant, Åsa Domeij! Jag talar bara för moderata samlingspartiet, och vi föreslår att man i skyddsklass 1 skall sätta stopp för all verksamhet som hotar skyddade arter. Det är märkligt att Åsa Domeij inte uppfattat den punkten i det förslag som hon beskrev som ''jättebra''.
Fru talman! Nu har Åsa Domeij susat in och gjort ett inhopp i slutet av debatten. Jag har förståelse för att man inte orkar sitta och lyssna på en debatt som är så lång som den här har varit, men det underlättar onekligen debatten om man är med från början och vet vad andra har talat om. Jag vill på det bestämdaste framhålla att vi inte ''passar'' -- vad det nu skall betyda. Jag har sagt vid utskottsbehandlingarna att vi står fast vid vår uppfattning att det behövs en högre ambition för naturvården i dessa områden. Men vad vi bevittnat under sommaren och hösten är någonting mycket väsentligt. De tidigare låsta positionerna har börjat lösas upp. Skogsbrukarna och naturvårdsintressena, som tidigare stått emot varandra i de hårdaste motsättningar, har nu kommit till tals med varandra och framfört likartade idéer om hur politikerna bör hantera denna fråga. Vi har lyssnat på parterna, eftersom vår ambition när det gäller skogsbruket i fjällnära skog inte är att vi skall få glänsa som dem som är allra bäst på naturvård, utan vår ambition är att motsättningarna skall hanteras av de människor som lever och bor i dessa områden. Vi tror att en hög ambition för naturvården förutsätter medverkan av dem som är allra mest direkt berörda. När motstående intressen har ansett att det är bra att man nu fattar vissa kortsiktiga beslut som vi har föreslagit, t.ex. att domänverket skall upphöra med sin avverkning, men att man i övrigt bör överlämna frågan till den skogspolitiska utredningen, har vi lyssnat till dem och kommit fram till att deras förslag är bra.

Fru talman! I debattens sista minuter avlevereras ett blixtrande anförande från miljöpartiet. Om någon liten småskogsägare hade betett sig på samma sätt mot sin skog som Åsa Domeij gör mot sina kolleger här i kammaren, skulle det ha kunnat liknas vid skövling av fjällskogar. När det kommer till debatter på ort och plats i fjällskogen och i de små byarna med hundratals människor som har retats upp med missvisande propaganda, då halas miljöpartiets smattrande fana ner under snålblåstens gräns. Det kan kallas vingleri. Det går an för Åsa Domeij att vara karsk här i kammaren. Folkpartiet står fast vid samma linje efter valet som före valet.

Fru talman! Om utskottet nu står så fast vid sin ståndpunkt är det mycket lätt att rösta på reservation 9, som jag yrkar bifall till, om att man inte skall få avverka i de områden där det verkligen finns många hotade arter. Om moderaterna menar allvar med sin skyddsklassning skulle ju det här kunna vara ett sätt att fylla moderaternas motion med innehåll. Jag har inte sagt att den är jättebra, utan jag har sagt att metoden med skyddsklasser kan användas om man fyller den med något innehåll, men bara om man gör det. Jag tycker att det är jättebra att vänsterpartiet som enda parti tillsammans med miljöpartiet faktiskt vågar göra något åt statens skogsbruk. I detta sammanhang kan man ju direkt gå in. Det är ju inga problem, eftersom det är fråga om statens egen mark. Vi skall också komma ihåg att det är mycket sent som domänverket över huvud taget har börjat bedriva skogsbruk i de här trakterna. Och det är det som har gett upphov till hela den här debatten. Det är också bra att Annika Åhnberg själv står fast vid tidigare löften. Men problemet är ju att om man skjuter över allt det här till skogsutredningen utan några anvisningar, kommer det att ta så lång tid att även om skogsutredningen skulle komma fram till något mycket bra kan det vara alldeles för sent. Vi har också överlämnat vissa mindre delar till skogsutredningen men sagt att detta måste utredas skyndsamt och då givit anvisningar om inriktningen på det som utredningen bör komma fram till. Jag skulle vilja fråga hela utskottet varför man inte kan ställa sig bakom miljöpartiets reservationer. Det var ju så väldigt lätt att ställa sig bakom dessa saker före valet. Det borde ju vara lika lätt i dag. Det är ju bara att trycka på de rätta voteringsknapparna.
Fru talman! Åsa Domeij börjar ta tillbaka vad hon har sagt. Hon menade att hon inte har sagt att motionen är jättebra. Jag antecknade i alla fall att hon sade att moderaternas förslag med skyddsklasser är jättebra. I mitt förra inlägg glömde jag att säga följande. Åsa Domeij frågade om vi skulle ha lättnader i fråga om nuvarande restriktioner. Jag tyckte att jag beskrev Blaikfjällsområdet på ett sådant sätt att där det nu finns restriktioner därför att man har tagit över ett för stort område skall man kunna ta bort det man har tagit till för mycket. Det sades att vi skulle fylla vår motion med innehåll. Den är redan fylld med innehåll. Jag vill ytterligare en gång betona att vi inom skyddsklass 1 vill totalförbjuda skogsbruk. Det som står i reservation 9 är en självklarhet.

Fru talman! Jag vet inte om innebörden i det som Åsa Domeij sade i sitt senaste inlägg var att miljöpartiet egentligen kräver att man helt skall upphöra med avverkningarna och sedan utreda. Det är väl i så fall det enda som kan innebära att man över huvud taget inte avverkar framgent. Jag har inte uppfattat miljöpartiets ställningstagande i utskottet på det sättet. Men jag kanske har missförstått det hela. Det är mycket möjligt att vårt förslag hade kunnat vara bättre. Vi har bemödat oss från utgångspunkten att det måste vara möjligt att förena en hög naturvårdsambition med ett skogsbruk. Det måste gå att bygga naturvårdsambitionen på de människors verksamhet som lever och bor i de här områdena. Då har vi kommit fram till ett förslag som i vissa delar är en kompromiss mellan naturvård och skogsbruk. Men, som jag och andra har sagt tidigare i den här debatten, det här handlar om konflikter som i konkreta ärenden i praktiken förmodligen alltid kommer att leda till att något intresse får vika. Det går inte att hitta en lösning som tillfredsställer alla olika intresseinriktningar i alla konkreta fall. Det tror jag att vi måste inse. Det som Åsa Domeij talar om när det gäller utrotningshotade arter är viktigt. Men vi kan inte bifalla en reservation som så direkt innebär att man alltid skall säga nej till avverkningar när vissa djur eller växter är utrotningshotade. I vissa fall kan faktiskt även människan i dessa områden vara en utrotningshotad art. Och då måste man kanske göra kompromisser som i mesta möjliga mån tillgodoser alla intressen.

Fru talman! Jag vill påminna Annika Åhnberg om att hon och jag för ett år sedan tillsammans stod bakom en reservation om en moratorielag där vi ville att allt skogsbruk när det gäller kalavverkning skulle upphöra tills lämpliga föreskrifter för skogsbruket hade kommit fram. Nu går vi inte lika långt i år. Nu säger vi att ingen avverkning alls får förekomma i områden där det finns riktigt hotade arter. Jag tycker faktiskt att Annika Åhnberg med sitt senaste inlägg visar en mer negativ syn på naturvården än de andra partiernas företrädare här har gjort. Det är ju faktiskt ingen som har gått så långt som att påstå att det skulle vara ett större problem att människan skulle vara mer utrotningshotad som art än de arter som finns bara i detta området och inte någon annanstans i hela världen. Det tycker jag är ett mycket konstigt resonemang. Var är det då som vi vill upphöra med avverkningar redan nu? Det gäller på statens mark, tills föreskrifter har tagits fram, och det gäller där de här riktigt hotade arterna finns. Vi vill att skogsutredningen skall utreda det problem som gäller med de privata markägarna och att det skall ske snabbt, på ungefär tre månader, och att denna utredning skall ta fram lämpliga föreskrifter för detta område. Jag sade att idén med skyddsklasser var bra. Men det går inte att bara säga skyddsklass 1, 2 och 3 och inte tala om vad de skall innehålla och hur de skall definieras. Därför har jag föreslagit en typ av definition som jag tycker att moderaterna kunde ställa sig bakom. Jag undrar nämligen vad skyddsklass 1 är om man inte till skyddsklass 1 räknar de områden där det verkligen finns många hotade arter. Det kan jag över huvud taget inte begripa. Det skulle vara intressant att få ett svar på det så småningom. Om det inte är möjligt att lämna det nu här i kammaren kanske jag kan få det senare.

Fru talman! I föreliggande ärende begär regeringen att riksdagen skall bevilja ett anslag på ca 7 milj.kr. Det skall användas till att göra vissa undersökningar i samband med byggandet av en eventuell Öresundsbro. Som är väl känt för denna kammare anser vi i centerpartiet inte att det skall byggas en Öresundsbro. Vi har inget emot att man gör vissa undersökningar som kan gälla t.ex. färjeförbindelserna eller en järnvägstunnel. Därför yrkar jag bifall till reservationen i betänkandet.

Fru talman! Vänsterpartiet har under många år försökt att arbeta på det sättet att planerna på Öresundsbron skulle stoppas. Det finns flera partier i riksdagen som har samma uppfattning, även om vi ännu så länge är i minoritet. Jag skall inte hålla något längre tal för att framföra vår uppfattning om Öresundsbroprojektet, den bilbro som skulle medföra ännu mer bilism och ännu mer biltrafik och ännu mera utsläpp. Men jag skall läsa upp ett intressant citat ur min egen lilla artikelsamling i denna fråga. Artikeln fanns i tidningen Arbetet lördagen den 14 januari 1984. Storstilt lyder rubriken: ''Så går 'supervägen' från Oslo till Paris''. Så står det : ''Planerna som vänder upp och ned på Sverige. Arbetet kan i dag avslöja de topphemliga planerna på ett av de största byggprojekten någonsin i modern tid!'' Det handlar alltså om de västeuropeiska rundabordslobbyisternas planer på Scandinavian Link, inkl. Öresundsbroprojektet. Där framgår att den enmansutredning som regeringen hade tillsatt -- utredningsmannen är samme Lennart Johansson som har varit med i många Öresundsbroutredningar sedan dess -- inte hade en aning om dessa planer. Tvärtom höll han på att färdigställa i januari 84 en utredning som mynnade ut i ett förslag om att bron inte skulle byggas. Det var ett orealistiskt och alldeles för dyrt projekt. Det nämns inte särskilt mycket i dag om att det gick till på det viset.

Det här visar på bristen på en debatt på riktigt sätt, en mer rättvisare debatt om vilka planer det egentligen handlade om, planer som skulle innebära att massbilismen skulle öka. Det ger också en liten inblick i hur det har sett ut genom åren. Vad det handlar om nu är ifall regeringen skall få ytterligare pengar att satsa på att utreda Öresundsbrofrågan. Vi har skrivit en motion i denna fråga och menar att det är fullständigt självklart att inga mer pengar skall satsas. Däremot skulle man mycket väl kunna satsa pengar på utredningar som handlar om att mera noga titta på miljökonsekvenserna av andra projekt som inte alstrar ytterligare biltrafik, t.ex. järnvägstunnel samt utvecklad och moderniserad färjetrafik. Det skulle vi kunna tänka oss, men det är inte detta det gäller här. Därför, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen i trafikutskottets betänkande TU10.

Fru talman! Eftersom de tidigare debattörerna har varit kortfattade, skall också jag vara det, men de kan inte få stå oemotsagda. Öresundsbron är södra Sveriges allra viktigaste fråga. Det är också viktigt för tillväxten i Sverige att vi har ytterligare ett tillväxtområde utanför axeln Öresund har resurser att bli Europas femte K region. Här finns 4,5 miljoner invånare, och det finns tre universitet. Hade det varit öken, skog eller berg mellan Malmö och Köpenhamn, hade vi haft en väg där för länge sedan. Jag kan inte se att det är så märkvärdigt med grundvatten. Riksdagen är väldigt mycket 08-fixerad. Vad som sker i Skåne är man på lagom avstånd okunnigt välmenande om, men Stockholms ringleder eller Lidingöbron anses landet i övrigt inte ha något att göra med. Till Viola Claesson vill jag säga att all erfarenhet av den typ av brobyggande som det här gäller visar att broar ofta byggs i tron att de är till för den långväga trafiken. Men inom sex sju år har de blivit lokala förbindelselänkar. Apropå broresonemanget: Det är 17 kilometer mellan Malmö och Köpenhamn. Det är också 17 kilometer mellan Malmö och Lund. Hade det varit något listigt med att forsla bilarna på tåg i en tunnel, skulle ni ha krävt att man rivit upp motorvägen mellan Malmö och Lund och borrat en tunnel och forslat bilarna på tåg där.

Fru talman! Jag skall försöka vara kortfattad. Från centerns sida kan vi tänka oss en järnvägstunnel, och i det sammanhanget vill jag ta upp kommunikationerna mellan Malmö och Köpenhamn. Vi vet att antalet bilar kommer att öka. Från miljösynpunkt är det naturligtvis bättre att ha en bra tågförbindelse, bl.a. lokaltåg. Det är viktigt också för Malmöregionen. Jag delar alltså uppfattningen att det inte bara får bli ett 08 resonemang. Därfår har vi från centern sagt att det är viktigt att satsa på en omfattande järnvägsutbyggnad och även vägutbyggnad i hela landet. Det kommer naturligtvis också

Fru talman!

Det finns teknik för både snabbare, bekvämare och miljövänligare transporter. Ändå talar moderaterna som om det bara är en tillväxt när det gäller bilism som kan räknas i en region. Så är alltså inte fallet. Här har man inte brytt sig om att på ett tillnärmelsevis sakligt och rejält sätt utreda frågan om en järnvägstunnel. Man har från början bestämt sig, vilket jag försökte åskådliggöra i mitt förra inlägg, att det är en bro vi skall ha. Det är inte bara rundabordsindustrialister som krävt detta som ett led i projektet Scandinavian Link utan också andra intressenter. Det är sådana intressenter som i likhet med moderaterna fullständigt struntar i om utstläppen från bilismen ökar och miljön förstörs. Den del av landet som det här handlar om tål inte mer av farliga utsläpp. Det vore bra om vi åtminstone fick det erkännandet av moderaterna och om de talade om hur problemen skall lösas.
Fru talman! Om det i en fråga finns flera intressen och intressenter är det faktiskt klokt att väga dem mot varandra och inte bara se på frågan från en enda utgångspunkt, som kommunisterna envisas med att göra. Beträffande miljöfrågan skall jag säga att jag inte tycker att det här projektet är det angelägnaste miljöprojektet, men det är ett bra miljöprojekt därför att utsläppen från bron, med de katalysatorrenade bilar som vi då kommer att ha, kommer att minskas till hälften av vad nuvarande färjor släpper ut. Då skall man veta att det inte finns någon teknik tillgänglig för att rena utsläppen från färjorna till mer än 50 %, om det inte är en elfärja med sladd bakom. Dessutom får dessa sin el från någon annanstans. När det gäller vattengenomströmningen kommer det att bli en minskning med 0,5 %. En korrigering kan lätt göras genom muddring. Det behövs en bro för att vi skall få en bred förbindelse som lätt kan anpassas till nya och miljövänligare trafiktekniska lösningar i framtiden -- detta i stället för ett litet hål under vattnet.
Fru talman! Kort och gott vill jag bara uppmana Bertil Persson att litet mera noggrant -- eller kanske för första gången -- ta del av de utlåtanden och undersökningar som finns och som handlar om miljön.
Fru talman! Jag försäkrar, Viola Claesson, att jag redan har gjort det. Dessutom vill jag påpeka att vi i Skåne exempelvis har lyckats minska svavelhalten i luften till en tredjedel av vad som gällde 1970. Vidare har kvävehalten halverats, och för närvarande är det bara 15 % av svavelhalten i luften i Malmöregionen som är egenproducerad.

Fru talman! I fråga om tilläggsbudgeten är knappt 7 miljoner avsedda för utredningar och förberedelser beträffande en Öresundsbro. Men jag vill då framhålla att en lång rad motioner har väckts här i riksdagen, som ännu inte har behandlats och som handlar om just Öresundsförbindelserna. Den spontana reaktionen hos oss i miljöpartiet var naturligtvis att pengar inte borde anslås i en viss riktning innan riksdagen har fattat beslut om Öresundsförbindelserna. Riksdagen har alltså ännu inte fattat beslut om huruvida det skall vara en bro, en tunnel, en färjeförbindelse eller någonting annat. Vi väckte en motion, naturligtvis, för att den här frågan skulle bli uppmärksammad. Denna motion har utmynnat i en reservation, vilken jag yrkar bifall till. Ur miljösynpunkt är det uppenbarligen på det sättet att en bilbro skulle medföra mycket stora problem, i synnerhet om man vill hålla nere koldioxidutsläppen. En motorvägsbro av den storlek som det här handlar om skulle svälja närmare 70 000 fordon per dygn framemot mitten eller slutet av 90-talet. Det innebär enorma utsläpp. De siffror som återfinns i en del tidigare kalkyler är betydligt lägre. Men om man hör sig för hos vägverket och frågar vilken bedömning som där görs, får man till svar att det rör sig om höga siffror. Vidare påpekar vi i vår reservation att strömningsförhållandena i Öresund är oerhört viktiga för hela Östersjöns miljö. En del här i kammaren har kanske följt debatten om bron över Stora Bält, som man är på god väg att bygga. I det sammanhanget har det visat sig att tidigare gjorda beräkningar har ifrågasatts av expertis. Antagligen kommer den här bron att påverka mer än vad man tänkt sig. Det är bara att muddra, kan man kanske säga. Men problemet är att bottenslammet i Öresundsregionen, tyvärr, är förorenat av miljögifter. En muddring skulle innebära att miljögifterna rördes upp och spreds i vattnet. Det skulle, naturligtvis, bli en hel del miljöproblem. Det finns alltså mycket starka skäl för att vi måste klara kommunikationerna mellan Malmö och Köpenhamn på något annat sätt än just genom en bilbro. Kommunikationerna kan klaras genom en väl utbyggd färjetrafik, som kan renas till 90 % enligt sjöfartsverkets egna uppgifter. Självfallet är en borrad järnvägstunnel också en variant, om man nu vill satsa på en sådan.

Fru talman! Den del av trafikutskottets betänkande nr10 som nu debatteras gäller ett mindre anslag som har begärts för viss utredningsverksamhet i samband med de diskussioner som förekommer om byggandet av en fast förbindelse över Öresund. Den frågan har diskuterats ur många synvinklar och från många håll. Ett av de argument som har framförts mot ett brobygge har gällt just miljöfrågorna. En vital del i den debatten har varit just frågor om vattengenomströmning och andra miljökonsekvenser. När man nu redogör för dessa saker och säger att man vill ytterligare undersöka konsekvenserna av ett brobygge bl.a. när det gäller vattengenomströmning, har utskottsmajoriteten ansett att detta är just vad som har efterlysts och vad som behövs innan beslut fattas i frågan. Något beslut om förbindelserna över Öresund har alltså ännu inte fattats.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
Fru talman! Utreda först och besluta sedan -- javisst! Frågan om Öresundsförbindelserna har ju utretts mycket noggrant i ett stort antal omgångar. Men vad det handlar om när det gäller de här pengarna är direkta förhandlingar med danskarna för att det skall bli möjligt att snabbt få till stånd ett brobygge innan riksdagen har fattat beslut om att det skall vara en bro. Rosqvist: Är det verkligen lämpligt att gå in i direkta förhandlingar med danskarna innan riksdagen har fattat beslut i frågan?

Fru talman! Jag måste säga att jag anser det vara helt självklart att man innan beslut fattas -- och det kan då gälla såväl små som stora frågor --måste veta vad det är man egentligen beslutar och vilka konsekvenser fattade beslut får. Nu tillmötesgår man ju krav från de många människor som vill ha olika analyser av miljöpåverkan -- inte minst gäller det vattengenomströmningen. Det handlar alltså om ett förslag från regeringen, som innebär att det skall finnas möjligheter att genomföra önskade utredningar. I det läget finner jag inte att det finns skäl att gå emot ett sådant här förslag, för det handlar ju om just det som har efterfrågats. Det är detta önskemål som man tillmötesgår i de här förhandlingarna och i de utredningar som görs. Jag upprepar att jag tycker att det inte finns någon anledning att gå emot ett förslag av den här karaktären. Jag måste också säga att jag har svårt att förstå Roy Ottossons inställning i denna fråga.

Fru talman! Vår invändning mot att dessa pengar anslås är att man direkt siktar på ett byggande av en bro. Det finns alltså en direkt koppling till ett brobygge. Allmänna utredningar beträffande miljöeffekter och olika förslag finns redan. Birger Rosqvist är ju socialdemokrat. Och ganska nyligen bestämde ju ni socialdemokrater er för en bro. Då måste ni ha ansett att frågan var tillräckligt utredd. Birger Rosqvist är alltså inte konsekvent här när han säger att detta behöver utredas ännu mera. Nej, de här pengarna är direkt avsedda till att få i gång ett brobygge så fort som möjligt och för att mer eller mindre ställa riksdagen inför faktum -- och detta innan riksdagen har fattat beslut om vilken typ av förbindelse som vi skall satsa på.

Herr talman! Charlotte Cederschiöld har frågat mig hur den planerade lagen om produktansvar skall utformas och vilka åtgärder som planeras för att svenska företags konkurrenskraft inte skall försämras om en sådan lagstiftning genomförs. I svensk rätt finns inga särskilda lagregler om produktansvar. Ansvaret för produktskador regleras därför i princip av skadeståndslagen och i vissa fall av skadeståndsrättslig speciallagstiftning. För skadeståndsskyldighet förutsätts enligt skadeståndslagen att skadan har orsakats av någon genom vårdslöshet. Det rättsläget har länge ansetts otillfredsställande. Situationen har varit likartad i de flesta andra europeiska länder. För svensk rätts del har det dock på senare år skett en utveckling i rättspraxis mot strikt ansvar för i varje fall vissa typer av produktskador. Högsta domstolen fann t.ex. i ett uppmärksammat fall år 1989 att strikt ansvar för tillverkare föreligger på livsmedelsområdet. EGs ministerråd antog år 1985 ett direktiv angående samordning av medlemsländernas lagstiftning om produktansvar. Direktivets grundläggande princip är att den som tillverkar eller importerar en produkt skall vara strikt ansvarig för skador som orsakas av en defekt i produkten. Flertalet av EGs medlemsländer har genomfört lagstiftning i enlighet med direktivet. I de övriga EG-länderna pågår lagstiftningsarbetet. Inom EFTA har hittills nya lagar om produktansvar antagits i Österrike, Norge och Finland. Dessa lagar bygger på i huvudsak samma principer som EG-direktivet. I såväl norska som den finska lagen finns dock vissa avvikelser från EG-direktivet. Även inom EG-länderna finns avvikelser från EG direktivets regler. Direktivet medger nämligen under vissa förutsättningar att länderna behåller rättsregler som de har när direktivet blir gällande för dem. I början av året offentliggjorde justitiedepartementet en promemoria. med förslag till en svensk produktskadelag. Lagförslaget i promemorian bygger också på samma grundprinciper som EG direktivet om produktansvar. På vissa punkter innebär förslaget dock förmånligare regler för den som lider skada av produkter än som följer av EG Promemorian har remissbehandlats. Remissutfallet är blandat. De flesta näringslivsorganisationerna tillstyrker att det införs en svensk produktskadelag under förutsättning att denna överensstämmer med den lagstiftning som majoriteten av EG-länderna inför. De remissinstanser som kan anses företräda de skadelidandes intressen är däremot överlag positiva även till de föreslagna avvikelserna från EG Remissutfallet analyseras nu i justitiedepartementet. Avsikten är att en lagrådsremiss i saken skall läggas fram i början av nästa år. Eftersom beredningsarbetet pågår, kan jag inte nu närmare ange hur lagen kommer att utformas på de punkter där förslaget i promemorian innebär avvikelser från EG direktivet. Jag anser det därför inte meningsfullt att nu gå in på de följdfrågor som Charlotte Cederschiöld har ställt.

Herr talman! Jag tackar för svaret som dock inte utgör något egentligt svar på frågorna. Det råder ingen principiell oenighet i vad gäller tillkomsten av en svensk produktskadelag. Oenigheten gäller dess utformning. De förslag som presenterats de senaste åren har givit en föraning om att svenskt näringsliv skall komma i strykklass jämfört med de näringslivet i andra europeiska länder. Näringslivet är starkt oroat, vilket klart framgår av det hårda yttrande 13 näringslivsorganisationer avgett med anledning av de förslag som framställts i justitiedepartementets promemoria i frågan. Har regeringen ännu inte förstått, att om näringslivet generellt används som mjölkkossa, hamnar vi där vi nu är: investeringarna minskar i antal, arbetslösheten hotar och välfärdsssystemet urholkas. Södersten, har länge hävdat att de skapat välfärden. Senast sade statsministern det i Lund i förrgår. Om det nu är så -- varför skapar ni inte mer välfärd i form av längre semester, föräldraförsäkring osv? Skälet är givetvis att Bo Södersten har rätt: det är knegarna, ''industrialisterna'' och kapitalisterna i förening som har skapat förutsättningarna för välfärden. Politikerna kan långsiktigt bara skapa ramar som stimulerar arbete och effektiva insatser, en uppgift som socialdemokraterna tycks ha glömt de senaste åren. Inte minst har insikten brustit när det gäller konkurrensen, näringslivets grundläggande villkor. Få beslutsfattande politiker har personlig erfarenhet av företagandets villkor. Det är sannolikt ett skäl till alla felslut. De kostnadsdrivande effekterna som eventuella avvikelser från EG-direktivet kan leda till, oroar näringslivet djupt. Regeringen ger dock inga lugnande besked och tycks anse oron vara obefogad, vilket framgår på s. 11 i promemorian. Vem har högst tilltro när det gäller att bedöma näringslivets konkurrensförhållanden, regeringen eller näringslivet? Hittills har regeringen missbedömt effekterna av sin politik, så att vi nu står inför arbetslöshetens stålbad. Näringslivets efterfrågan på åtgärder har nonchalerats. Framtiden flyttar nu från Sverige. 70 % av framtidsinvesteringarna hamnar i andra länder, senast ABBs spjutspets halvledare som bedöms kunna generera 10 000 jobb. Tilltron till regeringen när det gäller förmågan att bedöma näringslivets villkor befinner sig under pari. Regeringens uppgift i krisläget är att stimulera konkurrensfrämjande åtgärder och motåtgärder mot höjd prisnivå, att höja förutsägbarheten i svensk lagstiftning och att väga ansvarsnivån mot kostnadseffekterna -- kort sagt att skapa produktionsmöjligheter och produktionsvilja hos företagen. Regeringen har försatt oss i ett uselt ekonomiskt läge och har nu ansvar för att inte ytterligare försämra läget utan se till att vi får en ansvarsskärpning som blir konkurrensneutral. Produktansvarslagen utgör givetvis bara en ringa del av de åtgärder som påverkar näringslivets kostnader. Regeringens handlande i frågan påverkar förtroendet för regeringen med effekt inom andra för näringslivet viktiga ställningstaganden. Avvikelser från den konkurrensneutrala linjen måste vila på tillförlitligt underlag och behovsanalyser. Vilka sådana analyser visar ett påtagligt större behov av strängare produktskadelag i Sverige än i EG? Är svenska företag så mycket värre än EGs? Eller handlar det bara om ett koketterande från regeringens sida? ''Vi vill så mycket mera väl, månar så mycket mer om vårt folk.'' Om detta leder till än fler utslagna företag, utan att vi för den skull uppfyller några egentliga behov av större skadeskydd, har regeringen bara lurat av medborgarna ytterligare en liten bit av välståndet. Om regeringen vill stimulera EG till en höjning av nivån, varför då inte snarast söka medlemskap i EG och påverka direkt? Den vägen vore mer effektiv och mer näringslivsvänlig. Diskriminering av svenskt näringsliv har varken regeringen eller medborgarna råd med. Det borde regeringen inse! Vi skall harmonisera, inte avvika. Har departementen ingen kontakt sinsemellan? På vissa områden harmoniseras för fullt, men på detta område föreslår man fyra avvikelser mot direktivets obligatoriska del. Värst är preskriptionstiden och produktionsföreskrifterna, dvs. att företagarna skall göras skadeståndsansvariga för eventuella fel av politiker och myndigheter. Även bristen på jämkningsmöjlighet och självrisk kan leda till orimliga resultat. Undantagen i Finland och Norge är färre och mildare. Inom EG finns inga införda undantag från själva direktivet. Införda undantag gäller de områden där EG angivit möjlighet att avvika. Ändå har alla de åtta länder utom Luxemburg som har antagit lagen t.ex.exkluderat utvecklingsfel trots att avvikelsemöjlighet finns. Vad är regeringens EG-utfästelser egentligen värda? Skall de bara locka till investeringar? Hur skall näringslivet kunna lita på regeringen om den inte följer upp EG-utfästelserna? Eller vet regeringen fortfarande inte vad den vill? Är det något bevänt med omtänkandet, avser regeringen att skapa konkurrensneutrala förhållanden? Vill eller vill regeringen inte EG-harmonisera?
Herr talman! Det framlagda förslaget i departementspromemorian har försetts med ovanligt utförliga motiveringar. Både synpunkter som kan tala för och som kan tala emot förslaget har redovisats. Genom remissbehandlingen har vi fått ytterligare underlag för att bedöma förslagen. Materialet analyseras nu inom justitiedepartementet, och när den analysen är klar kommer regeringen att ta ställning i de olika sakfrågorna. En lagrådsremiss beräknas kunna bli färdig efter årsskiftet. Låt mig dessutom säga att det är symptomatiskt att Charlotte Cederschiölds interpellation inte innehåller ett ord om de skadelidande. Det verkar som om de skadelidade inte existerar i Charlotte Cederschiölds värld. Hon talar enbart om näringslivets intressen. När hon talar om en produktskadelag säger hon t.o.m. att näringslivet ''används som mjölkkossa''. De skadelidande mjölkar alltså näringslivet. Charlotte Cederschiöld hade i en passus i sitt inlägg möjlighet att använda ordet skadelidande, men hon undvek att göra det. I stället sade hon att vi socialdemokrater genom detta vill markera att vi värnar mer om ''vårt folk''. Ja, vi värnar om de skadelidande. Men vi värnar samtidigt om vårt näringsliv, och därför överväger vilken intresseavvägning som bäst främjar båda sidors intressen och därigenom allas intressen. Till skillnad från Charlotte Cederschiöld menar jag dock att man vid utformningen av den blivande produktskadelagen måste göra en avvägning mellan de skadelidandes intressen och näringslivets.
Herr talman! Skälet till att jag inte har tagit upp de skadelidande är givetvis att det inte råder någon oenighet på den punkten. Vi är ense om att vi skall se till de skadelidande. Vi vill ha en produktskadelag, i stort sett alla vill ha en sådan, även näringslivet. Oenigheten gäller huruvida lagen skall leda till konkurrensneutrala förhållanden eller inte. Eftersom tiden i en sådan här debatt är knapp, är det onödigt att diskutera det vi är ense om. Vi skall naturligtvis diskutera det vi är oense om. Jag delar statsrådets uppfattning att det här skall till en avvägning mellan olika intressen. Men då är det viktigt att den avvägningen även inkluderar näringslivets villkor, och här kommer alltså konkurrensneutraliteten in. De neutrala instanserna i det här sammanhanget, som befinner sig mellan de skadelidande och näringslivet, tycks, enligt departementets ansvarige, vara inne på harmoniseringslinjen. Jag hoppas att vi skall kunna avsluta debatten men att vara ense om värdet av en harmonisering med EG, vilket betyder att promemorian ligger långtifrån det lagförslag som bör komma på riksdagens bord.
Herr talman! Som jag tidigare nämnde finns även inom EG-länderna avvikelser från EG-direktiven. Bl.a. finns inom EG 30-åriga preskriptionstider. Detta tycks vara ett faktum som Charlotte Cederschiöld inte känner till. Inom ramen för EG--EFTA-förhandlingarna om ett EES-avtal diskuteras produktansvarsfrågorna med EG. Vid dessa förhandlingar beaktar vi givetvis också näringslivets intressen. Men det råder absolut en oenighet mellan Charlotte Cederschiöld och mig om betydelsen av att ta hänsyn till de skadelidandes intressen.
Herr talman! Nej, statsrådet, på den punkten råder det ingen som helst oenighet. Vi vill ha en produktskadelag. Det är intressant att statsrådet inte svarar på frågan om huruvida vi skall ha en harmonisering eller inte. Hur högt står en harmonisering i statsrådets slutmål? Syftar statsrådet till en harmonisering, vilket man uppenbarligen gör i andra departement? Eller tar statsrådet ganska lätt på frågan om harmonisering och konkurrensneutralitet?
Herr talman! Charlotte Cederschiöld är fortfarande omedveten om att en harmonisering i det här fallet innebär att vi har att anpassa oss till en ganska splittrad bild. Jag nämnde bara ett exempel, nämligen att det även inom EG finns 30-åriga preskriptionstider. Det är inte alls givet vad det är man skall harmonisera sig med. Cederschiöld anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare inlägg.
Herr talman! Ulla Tillander har frågat socialministern om hon är beredd att arbeta för att medling, i de fall där barn är inblandade, införs för människor som är på väg att skiljas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. talet kunde ett äktenskap inte upplösas innan medling eller försök till medling hade ägt rum. Redan det förhållandet att medlingen var obligatorisk gjorde emellertid många människor negativt inställda till den. Dessutom uppfattades medlingen lätt som en onödig formalitet och ett opåkallat intrång i personliga angelägenheter. Visserligen kan en medling ibland leda till att makarna tills vidare avstår från att fullfölja skilsmässan. Men för dessa fall är ett obligatorium onödigt. 1973 och ersattes med ett system som ger möjlighet till frivillig medling. Med utgångspunkt i den grundläggande tanken bakom vår äktenskapslagstiftning, nämligen att äktenskapets bestånd bygger på makarnas fria vilja, kan jag inte se något skäl som kan motivera en annan ordning. Jag delar helt Ulla Tillanders uppfattning att en skilsmässa kan medföra svåra påfrestningar för makarnas barn. Enligt min mening är det viktigt att vi verkar för att barn får växa upp i trygghet och med möjlighet till nära kontakt med båda föräldrarna även om dessa är i konflikt med varandra. Det är också nödvändigt att samhället ställer upp med resurser för att bistå föräldrarna med att komma överens i frågor som rör barnen i samband med separationer. I regeringens proposition om vårdnad och umgänge läggs fram olika förslag som syftar just till att skapa bättre förutsättningar. Bl.a. föreslås en ökad satsning på samarbetssamtal, alltså samtal där föräldrarna under sakkunnig ledning försöker resonera sig fram till en gemensam syn på vårdnads och umgängesfrågorna. Sådana samtal kommer fr.o.m. den 1 mars 1991 att kunna erbjudas i samtliga landets kommuner. Det är genom åtgärder av detta slag som jag menar att man bäst kan främja barnets intressen i en skilsmässosituation.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Av svaret framgår att medling kan erbjudas dem som önskar sådan medling. Däremot avfärdas varje tanke på att det skall vara ett obligatoriskt förfarande. Inte ens tanken på att erbjudandet skulle vara obligatoriskt finns med, inte ens om barn finns med i sammanhanget. Det inger lätt misstanken att många som råkar in i en skilsmässosituation inte ens vet om att denna hjälp finns. Om jag har förstått svaret rätt anser statsrådet att det tillstånd som nu råder är bra, att det är bra som det är. En konflikt som leder till skilsmässa är enligt svaret en personlig sak. Om behovet av hjälp finns, är detta också något högst personligt. Statsrådet anser med andra ord att ingenting har inträffat sedan början av 1970-talet, då de nya reglerna infördes. Statsrådet är i stort sett nöjd med status quo. För egen del anser jag att detta är en märkligt passiv inställning till den utveckling som har skett i vårt land. Skilsmässofrekvensen ligger på en hög nivå, och nästan alla är överens om att en skilsmässa i de flesta fall är ett misslyckande. Den neutrala inställning till den höga skilsmässofrekvensen som avspeglar sig i svaret är enligt min mening både märklig och oroväckande när man tänker på de fall -- och det är flertalet -- där barn är inblandade. Det finns vetenskapliga belägg för att skilsmässor sätter djupa spår i barnens liv. Det är ett lidande som drabbar en tredje part, och denna tredje part -- barnen -- är därtill en svag och oskyddad part. Det är med tanke på detta sociala onda som passiviteten från statsrådets sida är svår att riktigt förstå. En medling, ett samtal, gärna uppfattat som mer eller mindre obligatoriskt, skulle naturligtvis inte ha som uppgift att förbjuda skilsmässor, om någon nu trodde det. Möjligen skulle det i någon mening försvåra skilsmässa, eller -- annorlunda uttryckt -- underlätta ett återupptagande av personliga relationer, ett slags rehabilitering av samlevnaden. På andra områden inom samhället, såväl sjukvård som arbetsliv, talar man nu om rehabilitering som ett sätt att minska kostnaderna, samhällets ekonomiska avbräck, men också den personliga minuspost som brustna relationer innebär av konflikter och lidande. Tidigare har samhället också här varit ganska passivt, men man har fått ändra sig. Man har tänkt om. När skall en sådan omvärdering ske på detta område när det gäller insatser för att hjälpa människor tillbaka när det uppstår djupgående konflikter mellan makar och samboende? I svaret på min interpellation skymtar man inte den minsta förståelse för en sådan rehabiliteringsinsats. Jag tror att det behövs ett nyvaknande, en ökad känsla för att man här skulle kunna göra något för att minska människors förlust av livskvalitet. Nästan alla vet hur nödvändigt det är att vid konflikter mellan två parter en tredje betraktare kan komma in och se saker ur en ny synvinkel. I arbetslivet finns det kuratorer och psykologer. På det området talas det mycket om konfliktlösning, det ges kurser och människor går på kurser. Men detta sker med hänsyn till arbetslivet och konflikterna där, och då finns det pengar och resurser. Det är gott och väl. Men hemmet, som är grundat på makars möjlighet att leva i ett förhållande som inte hemsöks av alltför stora motsättningar, lämnas utan beaktande. Det hänskjuter man till privatlivet, trots att vi vet att ett rimligt mått av harmoni och samarbetsvilja i familjen i så hög grad påverkar hur vårt samhälle kommer att se ut. Svaret på min interpellation tar upp de problem som uppstår när skilsmässa är ett faktum, och det är bra på många sätt. Men ett medlande samtal borde gälla alla som står inför det svåra avgörandet att begära skilsmässa och där barn finns med i bilden. Det är tanken bakom min interpellation. Jag har inte fått svar på den fråga jag ställt, och jag upprepar den därför: Är justitieministern beredd att arbeta för att medling införs för människor, och medvetandegörs för människor, som är på väg att skiljas -- och jag tänker då på de fall där barn är inblandade?
Herr talman! Erfarenheterna från det obligatoriska medlingsinstitutet från tiden före lagändringarna är inte sådana att jag bedömer det som en god åtgärd att gå tillbaka till det system som gällde tidigare. Däremot delar jag helt Ulla Tillanders uppfattning att människor som befinner sig i en skilsmässosituation är i behov av hjälp och stöd. I första skedet behövs detta för att man kanske skall komma över de konflikter som finns i familjen för att möjligtvis lappa ihop äktenskapet igen. Men när inte detta går bör man i varje fall se till att skilsmässan blir så smärtfri som möjligt, inte minst för att hjälpa de barn som kan vara inblandade. Jag delar Ulla Tillanders uppfattning att det vid en skilsmässa är barnen som drabbas mest. Det är därför viktigt att vi satsar på olika typer av sociala stödåtgärder för människor som befinner sig i kris. Familjerådgivningen är en institution som ligger mycket nära medlingsinstitutet, men det bygger på frivillighet. Jag anser att det är viktigt att det skall finnas möjligheter för människor som har behov av hjälp för att lösa sina konflikter att ha tillgång till en familjerådgivning. Ett förslag om en utbyggd familjerådgivning behandlas för närvarande i socialdepartementet. Jag vill också erinra om det förslag från regeringen om nya regler för vårdnad och umgänge som riksdagen tidigare under veckan tog ställning till. Det riksdagsbeslutet innebär bl.a. att s.k. samarbetssamtal skall tillhandahållas föräldrar i alla kommuner. Föräldrar som skall skiljas kommer alltid att få tillgång till ett samarbetssamtal. Detta sker naturligtvis i det skedet när skilsmässan är ett faktum. Men jag ser det som en oerhört viktig insats att hjälpa makar som har barn och bestämt sig för att skiljas, att göra detta i sådana former att det drabbar barnen så litet som möjligt. Jag ser därför detta som en av de viktiga åtgärderna tillsammans med familjerådgivningsinstitutet.

Herr talman! Jag kan hålla med justitieministern om att man på allt sätt måste underlätta i den situation när en skilsmässa är ett faktum. Där har vi inte olika uppfattningar, men det fattas ändå ett led i detta arbete. Jag tar emellertid fasta på det justitieministern påminde om, nämligen att det pågår ett arbete med en utbyggd familjerådgivning inom socialdepartementet. Det kan hända att socialdepartementet måste komma in i detta sammanhang. För min del anser jag att man i detta fall, på samma sätt som statsrådet underströk i svaret på föregående interpellation, måste värna om de skadelidande. Det måste då också till någon form av medlingsförfarande. En skilsmässa borde gå till på ett helt annat sätt i dag än under tidigare decennier. Det måste understrykas att en skilsmässa inte är någon privatsak när man tänker på hur många äktenskap som kapsejsar och att det i många fall, kanske i flertalet, också slår mot barnen. Man kan fråga förskollärare och lågstadielärare om detta. Det är inte långsökt att tro att den oro som man ofta vittnar om i förskola och skola har sin grund i den tragiska upplevelsen att se sina föräldrar skiljas. Om man i en samtalsomgång i en utbyggd familjerådgivning kunde minska några procent i skilsmässotalen vore med detta redan mycket vunnet. Kanske är tiden mogen för att samhället på något sätt markerar att det är en allvarlig sak att en familj bryts sönder. Den är med sina brister den bästa samhällsformen för att utveckla barnen, och den behöver ett stöd som kan tjäna som en förebyggande insats. Det nuvarande systemet, som statsrådet hänvisade till, kommer in för sent. Det griper in när man konstaterat att en skilsmässa redan har skett och är utifrån det konstaterandet inriktat på att ordna situationen till det bästa. Men enligt min uppfattning är detta inte tillräckligt, och det vill jag understryka. Den grundläggande intentionen måste vara att inte lägga på människor nya bördor, utan att hjälpa dem att bära de bördor som kan finnas.

Herr talman! Jag ber att få tacka konsumentministern för svaret. Det var ett både positivt och mindre positivt svar. Det låter väldigt bra att det kommer förslag om insatser i budgetpropositionen och att samarbetet med andra organ som verkar i rätt riktning skall stärkas. Jag är tydligen mer orolig än ministern inför vad som kommer att hända omedelbart efter nyår, om de aviserade nedläggningarna och neddragningarna då sker. Det är i en del stora kommuner som man funderar på att lägga ned verksamheten. I t.ex. Jönköpings län blir det, såvitt jag förstår, nästan ingenting kvar om alla kommuner beslutar enligt de förslag som är kända. I Blekinge län befinner man sig i en liknande situation. En stor grupp låginkomsttagare kommer förmodligen att behöva hjälp med budgetrådgivning för att kunna lägga om sin ekonomi efter skatteomläggningen. Vart skall dessa ta vägen? Socialtjänsten har naturligtvis vissa skyldigheter, men jag tror inte att den kommer att prioritera sökande som ännu inte hamnat i någon socialhjälpssituation. Dessa människor kan i vart fall inte vänta till halvårsskiftet. Vart skall reklamationerna efter julhandeln ta vägen? Jag läste om en kommun -- jag tror att det var Kungälv -- där man hade bestämt att kommunjuristen skulle ta hand om reklamationsfrågor och all rådgivning som har med konsumenträtt att göra. Det beslutet visar att man inte har en aning om vad frågan gäller. Jag har en känsla av att kommunjuristerna ändå har så mycket att göra att de inte har en chans att klara av även de frågorna. Tanken bakom min fråga om en stor kampanj är att möjligen skulle kunna få någon kommun att ta sitt förnuft till fånga innan det är alldeles försent. Jag har ingen information om hur det har gått i de tolv kommuner där det har funnits förslag om nedläggningar. Förmodligen kan man, även om man har fattat beslut, genom omprioriteringar i sina budgeteringar klara konsumentverket och ändra besluten om de har gått i fel riktning. I Konsumentekot för någon vecka sedan sade det moderata kommunalrådet i Täby att så länge riksdagen inte har beslutat om en lag är det bara strunt vad man anser. Det visar vilken åsikt man har på vissa håll om den här verksamheten. De har verkligen tid att ändra sig eftersom de har satt sitt nedläggningsdatum till senast den 31 december Tyvärr är han inte ensam om åsikten. Jag anser att uttalandet visar att regering och riksdag måste sända ut ännu klarare och tydligare signaler om allvaret med den här frågan. En informationskampanj skulle troligen också kunna få människor som funderar på att starta eller gå med i en konsumentrörelse att äntligen komma i gång. Jag håller med om att vi behöver en folkrörelse som tar sig an konsumentfrågorna. Man kan dock inte bygga upp en ny rörelse på kort tid. Tyvärr tror jag inte längre att de gamla etablerade har lust och ork att ta itu med frågan. Det trodde jag för några år sedan. Organisationen med konsumentombud på arbetsplatserna kommer förmodligen att självdö på alla dessa orter i brist på näring när de inte har konsumentvägledarna att stödja sig emot och samråda med. Det finns ett antal riksdagsledamöter som är ute och propagerar för alla sorters konsumentverksamhet och som diskuterar med sina hemmapolitiker och även når resultat. Tyvärr är det inte tillräckligt många. Även i denna församling finns det människor som har samma uppfattning om konsumentpolitiken som den Margót Wallström själv nämnde i sitt svar, som tror att det handlar om förköpsrådgivning och hjälp till redan starka konsumenter. Jag tror tyvärr att det finns sådana åsikter i regeringen också. Kampanjer behövs på alla håll. Sätt i gång? Såvitt jag förstår blir det inga problem med att få med Kommunförbundet och inte heller konsumentverket. Jag anmäler mig på stående fot som frivillig.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Wallström för svaret på interpellationen. Av svaret framgår ett stort intresse för konsumentverksamheten, vilket jag är mycket glad för. Jag är emellertid tyvärr tvingad att korrigera Margot Wallström på ett par punkter. Det finns inte konsumentpolitisk verksamhet i alla kommuner. Det är vi överens om. Ett stort problem är emellertid den stora variationen i verksamheten mellan kommunerna. Det finns inget som reglerar hur verksamheten skall se ut, hur stor omfattning den skall ha osv. Jag måste tyvärr upprepa vad jag sade i våras när vi diskuterade konsumentpolitiken här i kammaren och vad jag också sade året dessförinnan. I alltför många kommuner förstår man av någon anledning inte vikten av verksamheten eller har inte ekonomiska möjligheter att satsa på ny verksamhet. Vem som helst som är intresserad kan konstatera de stora ojämlikheterna. I somras hade jag tillfälle att både besöka och per telefon tala med konsumentrådgivare i olika kommuner. Tyvärr fick jag en ganska negativ bild av hur det fungerar. Jag möttes bl.a. av följande repliker. ''Jaha, den där tjänsten, vi har en tjänst som konsumentrådgivare men den har varit obesatt de senaste åren.'' I en annan kommun sade man: ''Nej, vi har ingen sådan verksamhet. Vi tycker inte att vi behöver det här. Om det är någon som frågar brukar vi hänvisa till grannkommunen.'' En konsumentvägledare som jag mötte sade: ''Jag har haft det här som en halvtidstjänst, men i nästa vecka går jag över till annan verksamhet. Jag tror inte att man kommer att tillsätta någon efter mig.'' Flera kommuner finns med i statistiken över de kommuner som har konsumentvägledning, men sanningen bakom fasaden kan vara att någon socialsekreterare har 25 % av sin tjänst avsedd för konsumentverksamhet. På detta skall man klara kommuner med 40 000-50 000 invånare, den rådgivning och vägledning som de behöver. I en grannkommun till Stockholm ser det ut på det sättet. Tyvärr är det mycket vanligt. Det förekommer runt om i landet. Genom min rundresa och rundringning hittade jag förstås också en mängd entusiaster, konsumentvägledare som bara beklagade att de inte hade ännu mer resurser. De bedriver verksamhet och hade kommit underfund med hur mycket de verkligen skulle kunna göra. De sade att de skulle kunna göra mycket mer, de skulle kunna gå ut och satsa mer på förebyggande verksamhet, ta kontakt med skolor, jobba mer med skolsanering osv. Men de prisade ändå sin kommunfullmäktige som stöttade verksamheten. En rad kommuner har lagt ned sina konsumentnämnder. Utan en egen nämnd får konsumentfrågorna mycket sämre status, hävdar många konsumentvägledare. Under 80-talet lär ett trettiotal konsumentnämnder ha försvunnit i landet. I den beräkningen finns inte de senaste nedläggningarna med. Samtidigt måste man också säga att några nya nämnder har tillkommit. På många håll bakas konsumentfrågorna ihop med andra frågor i nämnder som spänner över flera områden eller helt enkelt avförs från kommunstyrelsernas intresseområden. I en artikel i Kommun-Aktuellt förra hösten uttalade sig en avdelningsdirektör på konsumentverket. Han sade att kunskapen om konsumentfrågor hos politiker ute i landet rent allmänt är liten. Eftersom området är relativt nytt och oetablerat behövs ett kraftfullt politiskt stöd. Han menade också att konsumentfrågorna lätt drunknar i alla andra frågor. Vi är nog ganska överens om att läget är så. Vi i riksdagen talar om lokala konsumentmyndigheters arbetsuppgifter. Det kan låta betryggande, men är i själva verket ett tal om luftslott. Huruvida det skall finnas lokala konsumentmyndigheter eller ej avgör nämligen kommunerna själva. Ingenting kan tvinga dem att se till att myndigheten eller verksamheten existerar. Inga-Britt Johansson var också inne på detta. Så länge det inte finns någon lag som reglerar dessa frågor kan man i stort sett göra hur man vill eller så som man anser sig ha råd att göra i kommunerna.

Man tror att konsumentvägledarna är konsumentverkets personal ute på orten. Detta kanske är en hake som vi skulle kunna diskutera vidare när det gäller att hitta åtgärder för fortsatt verksamhet.

Herr talman! Jag tackar också för svaret på interpellationen om konsumentpolitiken. Det här är inte någon ny fråga, utan det är en fråga som ständigt aktualiseras. Jag noterar att statsrådet uttrycker oro och uppgivenhet för det uppkomna läget beträffande den lokala konsumentvägledningen. Jag vill understryka att det är mycket alarmerande när fjorton kommuner lägger ned verksamheten och ytterligare ett femtontal planerar nedskärningar. Jag har under minst ett tjugotal år aktivt arbetat med de konsumentpolitiska frågorna och med den målsättningen att varje kommun skall inrätta en konsumentvägledning. I min hemstad Umeå lades konsumentvägledningen ned. Men förra torsdagen fick jag vara med när den öppnades på nytt. Det lönar sig alltså att försöka påverka. Men det känns som om vi nu håller på att vrida klockan tillbaka, och detta under en socialdemokratisk regering. Vi kan se dagens hushåll som en organisation bestående av en eller flera medlemmar som är starkt beroende av omgivningen och samspelet med marknaden. Hushållen strävar efter att på bästa sätt förse hushållsmedlemmarna med bostad, mat, kläder, vila och rekreation. De resurser som hushållen har är arbetskraft, pengar och kunskap. Men hur skall hushållens strävanden tillgodoses, och hur skall man optimalt täcka behoven. Det är i detta sammanhang de konsumentpolitiska insatserna skall träda in och underlätta för hushållen. Folkpartiet liberalerna anser att konsumenten skall vara korrekt informerad, kunna välja mellan olika varor och kunna framföra klagomål. Detta anser vi vara rimliga krav att ställa dels på producenterna, dels på en minimilagstiftning, dels på myndigheter och andra instanser som finns i samhället för att tillvarata konsumentens intressen. Med den uppsjö av varor som finns på marknaden fordras att konsumenten är välinformerad eller att hon eller han kan vända sig till en instans som opartiskt kan medverka vid denna rådgivning. Spörsmålet med konsumentvägledning är ännu mer aktuellt inte minst med tanke på behovet av den hushållsekonomiska rådgivningen. Vi har i vårt land nära 270 000 hushåll som inte klarar sin budget utan måste få socialhjälp. Sedan 1982 har detta antal ökat med 40 000, från 230 000 till 270 000, trots att vi under dessa år har haft en högkonjunktur. Vi går med expressfart mot en lågkonjunktur, och arbetslösheten stiger. Vem kan hjälpa dessa hushåll och andra tillkommande komma på grön kvist, och vem tar ansvaret för budgetrådgivningen när konsumentvägledningen försvinner? Kommer konsumenterna att lämnas utan hjälp? Statsrådet säger att utvecklingstendensen är mycket oroande. Jag vill inte tala om utveckling, utan här rör det sig om ren och skär avveckling. Är det därför inte nödvändigt att landets konsumentminister ordentligt engagerar sig för den lokala konsumentvägledningen? Nu säger statsrådet att hon före jul skall överlägga med myndigheter och Kommunförbundet för att få fram underlag för överväganden. Ja, det är kort om tid. Det brinner i buskarna. Kommunernas budgetar är redan fastställda i stort. Redan i höstas borde landets konsumentminister ha tagit dessa initiativ. Det fanns redan i krispaketet signaler om åtstramning och åtgärder som påverkar de svenska hushållen och kommunerna. Varför lågprioriterar regeringen konsumentpolitiken? På socialdemokraternas kongress debatterades öppettiderna i handeln, men varför debatterades inte mer djupgående inriktningen av konsumentpolitikens betydelse? Konsumentverksamhet lönar sig inte bara för konsumenten utan för hela samhället. På folkpartiets landsmöte för några veckor sedan fastställdes ett konsumentpolitiskt program. Vi i folkpartiet anser att det kan vara svårt för konsumenten att överblicka marknadens utbud. Konsumenten kan inte ha överblick över alla varors kvalitet och egenskaper. Med marknadsekonomi vill vi skapa valfrihet och ge konsumenterna en stark ställning. Det är ju konsumenterna som styr produktionen genom sina köpbeslut, men konsumenterna måste också ha möjlighet till rådgivning. Därför, fru statsråd, uttalade folkpartiet liberalerna att en lokalt förankrad konsumentvägledning bör finnas i varje kommun. Är det också statsrådets uppfattning? Utan den lokalt förankrade konsumentvägledningen reduceras de centrala insatserna från konsumentverket och når inte ut i landet. Konsumentpolitiken blir därmed tandlös.

Herr talman! Jag håller med konsumentministern om att det är verkningslöst att stifta en lag utan att så att säga skicka med pengar. Sedan vill jag framhålla att vi när vi fattade det senaste beslutet faktiskt var en överens här i riksdagen om att det inte var aktuellt med lagstiftning. Det här skulle kommunerna sköta ändå. Men på något sätt har vi inte klarat av att övertyga kommunerna om nyttan med och nödvändigheten av en konsumentvägledning. Jag vill också framhålla att hur stor verksamheten är på papperet -- sett till antalet tjänstemän -- avgör inte heller hur den verksamhet blir som bedrivs. Det är bara att titta på verksamheten i en del kommuner, där man kanske bara har en halvtidsarbetande eller en ensam tjänsteman. Men om det bara är rätt person och om man har politikernas stöd när det gäller att prioritera verksamheten, kan man faktiskt med de timmar som står till förfogande ha en alldeles utmärkt och bred verksamhet. Det handlar alltså i stället om att utnyttja de möjligheter som finns att samarbeta med olika grupper. Genom samarbete med pensionärsorganisationer, konsumentombud på arbetsplatserna, skolan eller socialtjänsten blir det möjligt att ha en mycket bred och omfattande verksamhet. I min omedelbara närhet nere i Göteborg kan jag peka på ett exempel i det sammanhanget. Det gäller Härryda kommun. Där har man en halvtidsarbetande som möter långt fler människor än andra gör i de kommuner där konsumentvägledarna enbart får ägna sig åt skuldsanering. Det är ju en uppgift som kan ta hur mycket tid som helst i anspråk. Antalet tjänstemän är alltså inte avgörande. Huvudsaken är att det över huvud taget finns någon. Tydligen, Margot Wallström, är vi inte överens om hur allvarligt läget kommer att vara efter den 1 januari nästa år. Jag hänvisar till vad som sägs i ett pressmeddelande från konsumentverket. Axel Edling säger: Läget är alarmerande. Att avskaffa konsumentvägledningen är ett dråpslag mot verksamheten. Det måste innebära att man även på konsumentverket känner oro inför utvecklingen nu direkt. Budgetpropositionen får ju inget genomslag förrän efter halvårsskiftet. Dessutom träder kommunernas budget i kraft vid halvårsskiftet. Under ett halvår kan det alltså hända mycket allvarliga saker med tanke på de svagaste konsumenterna.

Herr talman! Jag har i min interpellation lyft fram skillnaden mellan satsningar som görs i vårt samhälle på olika verksamheter. Jag har pekat på vad reklam, annonsering, marknadsföring osv. kostar, och på den punkten är vi överens. 20--30 miljarder omsätts årligen. Däremot har jag inte något konkret material i form av siffror att peka på när det gäller kostnaderna för den lokala konsumentvägledningen sammantaget. Men alla förstår att skillnaderna är alldeles för stora i det sammanhanget. För att ytterligare belysa detta har jag ett par frågor: Vad skulle hända om reklamskatten höjdes med 1 %? Vilka resurser skulle man då kunna frigöra för satsningar på lokal konsumentvägledning?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 Också när det gäller arbetsgivaravgiften finns det öronmärkta pengar. Ett visst antal procent betalas till olika verksamheter. I och för sig har vi alltså redan det här finansieringssystemet, dvs. att ta ut skatt på någonting för att sedan lägga pengarna på en speciell verksamhet. Reklamskatten är, som sagt, 11 %. Men att den procentsatsen skall gälla för evigt är inget av Gud givet. Det har funnits fluktuationer under årtionden, eller sedan reklamskatten infördes. Ibland har det således varit högre procentsatser och ibland lägre. Jag håller med om att man, om lagar stiftas, också måste skicka med pengar. Det är synd att statsrådet Margot Wallström inte var med här i onsdags, då vi beslutade om samarbetsavtal, som skulle vara en kommunal verksamhet och som det skulle vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda människor. Jag var, tyvärr, den enda som då pekade på detta förhållande. Det är på samma sätt med konsumentvägledningen: när det inte finns pengar, blir det nedskärningar. Jag vill alltså framhålla att det är viktigt att skicka med pengar i detta avseende. Jag har tyvärr inte fått något gehör för mina synpunkter. Jag tycker att vad jag här har nämnt är ett paradexempel på vad som händer när vi stiftar lagar utan att se till att kommunerna har möjlighet att leva upp till dessa. På något sätt handlar detta ändå om pengar. Men hur det hela skall finansieras vet inte jag. Jag tycker emellertid att en reklamskatt i förhållande till konsumentvägledningen är en intressant sak. Det går kanske att den vägen komma fram till en möjlighet att få loss litet resurser för den här verksamheten.

Herr talman! Statsrådet Margot Wallström tar väl ändå i litet grand när hon säger att det ju bara är socialdemokraterna som har engagerat sig för konsumentpolitiken. Liberalerna har varit mycket pådrivande. 1986 fastslog riksdagen riktlinjerna för konsumentpolitiken. Alla partier var då överens om att en snabb utbyggnad av den lokala konsumentverksamheten skulle komma till stånd. Vi i folkpartiet tillhörde faktiskt dem som hårdast drev på i den här frågan. Liksom övriga partier har vi också sagt att det inte skall lagstiftas om detta. Det beslut som fattades var grundat på en utredningen Hushållning och välfärd. Både jag och Under sittande utredning kom dock regeringen med ett förslag, som blev ett dråpslag. Den regionala hemkonsulentverksamheten skulle läggas ned. Socialdemokraterna har på det sättet urgröpt målet vad gäller den aktiva konsumentpolitiken. Jag skall inte anklaga Margot Wallström för detta, eftersom det här hände före hennes tid som statsråd. Jag har bara presenterat fakta. Jag återkommer i frågan om den lokala konsumentvägledningen. Jag anser att denna är synnerligen nödvändig, särskilt i nuläget. Vi har ju kommit överens om en skatteomläggning, som innebär att människor får mera pengar i handen. Men då blir det ännu viktigare att man kan hushålla, och i det sammanhanget gör konsumentvägledarna en storartad insats. Någon gång borde de här arma människorna, som sliter med sina arbetsuppgifter och har för litet resurser och för många konsumenter som kräver deras medverkan, få ett erkännande. Jag har inte sett att regeringen på något sätt, och inte heller konsumentministern, har tagit upp de här frågorna i form av konferenser eller att man har medverkat till att stötta den lokala konsumentverksamheten. Ett konstruktivt förslag är att ständigt vara igång och påpeka behoven av den här rådgivningen ute i kommunerna. Till sist vill jag fråga: Allmänna reklamationsnämnden kommer att få en ökad tillströmning av ärenden, vem skall klara reklamationshanteringen då konsumentvägledningen läggs ned i så många kommuner? Är statsrådet beredd att se till att allmänna reklamationsnämnden får mer resurser? Det diskuterade vi under förra budgetåret, inte minst för att banktjänsterna har tagit väldigt mycket tid.

Herr talman! Jag håller med statsrådet om skattemedel inte skall öronmärkas. Så många olika saker är angelägna, och därför måste även den här delen vägas in i en diskussion om vart statens skattemedel skall gå. Dessutom tycker jag att vi litet grand talar emot oss själva om vi säger att vi behöver ta ut en särskild, öronmärkt skatt för att klara den kommunala konsumentvägledningen. Ett av våra argument är ju att den här verksamheten lönar sig. Den betalar sig själv ute i kommunerna om man gör rätt satsning. Hushållen får bättre ekonomi, och det behövs mindre socialhjälp. Tror vi på detta är det fråga om att kunna övertyga kommunalpolitikerna om att det är så. Helst skall man kunna bevisa för dem att det är så här. Då är det inte fråga om att behöva sticka till dem en slant. Där menar jag att vi kan göra en snabb insats. Förmodligen kommer de själva, om de förstår argumenten, att se det ganska snart. Man slopar en verksamhet och helt plötsligt blir en annan verksamhet dyrare. Dess värre är det, framför allt i de stora kommunerna, vattentäta skott mellan olika verksamheter, därför tar det förmodligen lång tid innan de verkligen upptäcker förändringen. Tror de inte på konsumentverksamhet är det inte ens säkert att de anar sambandet. Ulla Orring tog upp hemkonsulentverksamheten, som togs bort från länsstyrelserna i mitten av 80 talet. Det är riktigt att den verksamheten togs bort under tiden utredningen pågick. Men redan då hade den kommunala konsumentverksamheten börjat byggas ut på ett sådant sätt att vi ansåg att mer nytta gjordes där än hemkonsulenterna någon gång kunde göra. Det är fortfarande min uppfattning. Det hade inte varit någon lösning på det här problemet att behålla hemkonsulenterna på länsstyrelserna. Det är kommunerna som behöver konsumentvägledningen.
Herr talman! Tyvärr kommer vi nu till den springande punkten. Vi måste se sanningen i vitögat och erkänna att konsumentvägledningen kostar pengar. Då backar ni. Jag hoppas ändå, när vi skall diskutera detta i lagutskottet fram på vårkanten, att jag då åtminstone har folkpartiet med mig då det gäller att inse vikten av den lokala konsumentvägledningen. Jag måste tyvärr säga att jag har känt mig ganska ensam de här två åren, när vi har pratat om kommunal eller regional konsumentverksamhet. Jag har inte känt att jag har haft särskilt stort stöd från andra partier. Men jag hoppas att det efter den här diskussionen skall bli bättre. Jag har använt siffror och procentsatser och pratat i kronor för att visa vilken storleksordning det rör sig om i pengar. 20--30 miljarder kronor satsas för att få konsumenterna att köpa varor. Motkraften mätt i pengar är betydligt mindre. Jag vill inte på något vis framhärda i förslaget att vi måste höja reklamskatten. Men jag ville visa att med 1 % ökning av reklamskatten skulle vi få loss 150 miljoner nya kronor som på olika sätt skulle kunna användas för att stödja konsumentverksamheten. Jag tänker inte med en åsnas envishet hålla fast vid att detta är den enda lösningen, men visst kostar det pengar att stötta denna verksamhet eller att starta ny verksamhet. Jag kan mycket väl tänka mig en annan lösning som inte kopplas till reklamskatten. Men jag ville med detta visa vad det rör sig om för storleksordning. Man kan stötta verksamheten, men det krävs ekonomi. Konsumentverket kan behöva mer resurser för att kunna ge gratis kurser till konsumentvägledarna på orten. Vi har i andra sammanhang från vänsterpartiet pekat på att konsumentforskningen måste få en högre status. Vi har föreslagit att man skulle inrätta en konsumentinstitution vid något av våra universitet, förslagsvis en temainstitution med proffessur i ämnet. Där skulle man från olika håll kunna ta upp och sammanställa den mängd forskning och kunskap som i alla fall finns runt om i landet, men som inte har status av egen verksamhet. Det finns en rad möjligheter att på lång sikt stödja konsumentverksamheten och konsumenterna. De här föreslagna åtgärderna som jag talar om löser naturligtvis inte det akuta problemet inför årets nedläggningar. Men jag tror att vi måste gå på två ben, dels rädda vad som räddas kan, dels tillsammans verka för att denna verksamhet på lång sikt får leva kvar. Det lönar sig i längden. Jag tror att vi allihop är helt överens om det. Men för att verksamheten över huvud taget skall finnas, måste det till fräscha resurser från början.

Herr talman! Efter statsrådets senaste inlägg tvivlar jag inte på den goda viljan -- jag tror att den finns hos statsrådet. Men det räcker inte med den goda viljan hos statsrådet -- det måste vara en angelägenhet för hela regeringen att sprida kunskap om nyttan av en aktiv konsumentpolitik och om att det finns en konsumentvägledning ute i kommunerna. Vi är här i riksdagen mycket bra på att fatta beslut och stifta lagar, men uppföljningen av besluten är urdålig, vill jag påstå. Jag riktar en uppmaning till alla riksdagsledamöter att själva ta reda på hur läget är i deras egna kommuner och engagera sig i den här frågan. Samhällsnyttan av konsumentpolitiken är mycket stor, men eftersom varje sektor räknar sina inkomster och utgifter struntar man i att se på helhetsbilden, och jag tror att det är till skada. Navet, motorn, för konsumentpolitiken är den lokala rådgivningen. Det hjälper inte att det finns ett konsumentverk i Stockholm -- det här måste ut till kommunerna. Jag tar vad som har sagts i den här diskussionen av notan och tolkar det så att statsrådet nu kommer att sätta in ordentliga åtgärder för att föra upp konsumentpolitiken på dagordningen. Alla kan inte åka till Stockholm för att få sin rådgivning. När det gäller hemkonsulenterna vill jag säga till Inga-Britt Johansson att det hade varit jättebra om de hade funnits kvar. De hade stor kunskap -- de hade kunnat hjälpa till ute i länen. Till sist vill jag säga till Elisabeth Persson att folkpartiet verkligen har drivit konsumentfrågorna i lagutskottet. Däremot har vi sagt att om vi skall lagstifta om en konsumentvägledning måste det också finnas pengar att skicka med. Vi vill inte sätta oss på kommunerna i den här situationen. Däremot måste man uppmuntra och påtala behovet av konsumentvägledning. Den måste finnas. Vi måste ge de människor ute i kommunerna som jobbar med de här frågorna råg i ryggen, så att de står på sig och talar om att den här verksamheten gör nytta.

Som Siw Persson konstaterar i sin interpellation är ett förslag till ny bostadsrättslag nu föremål för lagrådets granskning. En proposition avses bli överlämnad till riksdagen när denna granskning är avslutad. Det är något ovanligt att detaljer i en ännu inte avlämnad proposition diskuteras i riksdagen. Jag har dock valt att likväl besvara de sakfrågor interpellanten tar upp, även om det inte är avgjort att propositionen i varje detalj ges samma utformning som lagrådsremissen. Det är riktigt som Siw Persson konstaterar att några ändringar i förhållande till nuläget inte föreslås i lagrådsremissen när det gäller föreningarnas möjligheter att ställa upp särskilda villkor för att stadgeändringar som beslutas av föreningsstämman skall vara giltiga. Ett sådant villkor för stadgeändring kan vara att ändringen skall godkännas av någon utomstående, t.ex. en huvudorganisation. Villkor av detta slag, som också är medgivna enligt lagen om ekonomiska föreningar, är vanliga i kooperativa organisationer. Det kan motiveras av den kooperativa samverkan mellan olika organisationsled, som vid bostadsrättsföreningens bildande utgjort förutsättningen för dess verksamhet. Givetvis får en huvudorganisations inflytande över de anslutna bostadsrättsföreningarnas stadgar inte innebära att organisationen ställer upp villkor som strider mot tvingade rätt eller som är oskäliga mot bostadsrättsföreningen eller dess medlemmar. Om föreningen eller medlemmarna anser att villkoren i stadgarna inte uppfyller dessa krav, kan de prövas i domstol. Det är också så att länsstyrelsen redan vid registreringen av föreningens stadgar skall pröva om stadgarna står i överensstämmelse med lag. Jag anser inte att jag bör kommentera sådana stadgebestämmelser som beslutats inom Riksbyggen eller inom andra organisationer för bostadsrättsföreningar. Jag utgår dock ifrån att organisationerna på ett ansvarsfullt sätt hanterar relationen till de anslutna bostadsrättsföreningarna och inte ställer upp några otillåtna villkor.